Herr talman! Jag noterar att herr Andersson i Knäred inte anförde något mot min argumentation att förväntningsvärdena på skogsfastigheter är höga. Nu menar jag inte heller att vi skall diskutera om taxeringsvärdena ligger rätt, utan det får ju nästa fastighetstaxering ta ställning till. Jag tror dock att det inte är realistiskt att höja taxeringsvärdena upp till de förväntningsvärden som förekommer. Jag blev inte heller motsagd när jag framhöll att skogsvårdsavgiften är en mycket liten och lindrig avgift i förhållande till de inkomster och de förväntningsvärden som finns i skogsbruket.
Herr talman! Skogsinkomsterna beskattas ju som andra inkomster genom den vanliga inkomstbeskattningen. Skogsvårdsavgiften är däremot en skatt för en speciell uppgift, nämligen att hålla taxorna för skogsvårdsstyrelsernas tjänster åt skogsägarna nere. I enlighet med riksdagens beslut skall taxorna och skogsvårdsavgiften tillsammans finansiera den delen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns anledning att göra ett inhopp i det systemet medan vi väntar på förslag från den utredning som pågår och som väl skall bli färdig inom i varje fall en relativt snar framtid.
Herr talman! Det är ju riksdagen obetaget att ändra på tidigare fattade beslut. Skogsvårdsavgiften beslutas av riksdagen därför att den betraktas som en form av skatt. Herr Andersson i Knäred nämnde att inkomster från skogsbruket beskattas som andra inkomster och att skogsvårdsavgiften kommer därutöver för ett speciellt ändamål. Ja, men nu är den här avgiften avdragsgill och, som jag sade, av skogsägare ansedd som så betydelselös som avdrag att de knappast tycker att den är någonting att ta upp. När man kan öka statsinkomsterna genom att höja en avgift som inte är särskilt kännbar för dem som skall erlägga den, då tycker jag inte att herr Andersson behövde vara så tveksam.

Herr talman! De senaste månadernas ekonomiska debatt i Sverige har säkerligen för många medborgare tett sig något förvirrande. Den har präglats dels av skarpa anklagelser, i första hand naturligtvis mot regeringens politik, dels av ett bollande med siffror, från vilka olika slutsatser dragits. Att debatten varit skarp beror väl framför allt på två förhållanden. Vi har för första gången på 44 år fått ett regimskifte. Detta har hos den socialdemokratiska partiledningen skapat besvikelser och bitterhet, och det kan man i och för sig förstå. På ett sätt allvarligare är att sekretariatet och ledningen i LO, vars uppgift ju är att vid löneförhandlingarna tillvarata medlemmarnas intressen, nu startat en rent politisk kampanj, där målet mindre tycks vara att ta till vara medlemmarnas intressen än att diskreditera och om möjligt avskaffa den nya regeringen. Man får hoppas att LO-ledningen, och inte minst dess chef, så småningom kommer att finna det med sitt intresse förenligt att ompröva sitt handlingsmönster. Vad beträffar de statistiska uppgifter som från olika håll kommit fram, bl.a. från Arbetsgivareföreningen, och de slutsatser som dragits beträffande löneutrymme etc., har man från LO:s sida hävdat att det nu pågår löneförhandlingar och att SAF har intresse av att svartmåla läget för att hålla löneökningarna nere. Denna tankegång förefaller mig ganska orealistisk och hänför sig snarare till löneförhandlingar för 30-40 år sedan. Det är möjligt att en del löneförhandlare i LO och kanske TCO fortfarande tror, eller i varje fall räknar med att medlemmarna tror, att större löneförhöjningar alltid innebär en större höjning av den verkliga standarden. Men de borde inte vara okunniga om att vetenskapliga undersökningar som gjorts under de gångna åren visar att det inte alls rått någon överensstämmelse mellan nominella lönehöjningar och verklig standardförbättring under denna tid. Det har ofta varit tvärtom. En central punkt vid alla lönediskussioner måste emellertid vara våra möjligheter att fortsätta eller rättare sagt väsentligt öka vår export. I denna fråga har både företagen och de anställda precis samma intresse. Kostnadsstegringar som försvårar denna målsättning är därför allvarliga för alla parter. Det är bara om företagarna vet att valutan behändigt kan devalveras eller på annat sätt anpassas efter kostnadsutvecklingen som deras intresse för löneutvecklingen inte kräver samma ansvarskänsla. Vad det svenska löneläget beträffar kan man konstatera att detta f. n. är högst i världen. Ännu så sent som 1970 var medellönen för industriarbetare per arbetad timme i Sverige kr. 15:60, i USA 22:00, i Kanada 18:00 och i Västtyskland 12:60. Men år 1976 är de preliminära siffrorna Vi har således numera gått om t.o.m. Förenta staterna, trots den i genomsnitt större mekanisering som där finns, och har ett löneläge som ligger i genomsnitt 20 96 över Förenta staternas. Det har exempelvis resulterat i att Trelleborgs Gummifabrik, som tidigare hade en betydande export till Förenta staterna av gymnastikskor o. d., nu blivit nödsakad att flytta denna tillverkning till USA. Åtskilliga andra exempel kan ges. Vi har sedan långa tider haft en uppfattning att vår individuella levnadsstandard kan och skall vara högre än andra länders, inkl. Västeuropa. Detta har sitt ursprung i flera förhållanden, exempelvis att vi har undgått att dras in i de båda världskrigen, och att vårt industrikapital per arbetare varit stort. En viss roll har också i all synnerhet tidigare god tillgång på flera råvaror spelat. Men sett på längre sikt måste vi fråga oss om vi kan hålla ett högre löneläge och ha en högre levnadsstandard i alla avseenden än länder som Västtyskland, Frankrike, England och självfallet Förenta staterna. Är vi mer begåvade, flitigare, mer mekaniserade i produktionen etc. än dessa länders medborgare? Jag är inte så säker på den saken. Det vi i dag och på kort sikt skall diskutera är emellertid utvecklingen av vårt relativa konkurrensläge. Från socialdemokratiskt håll — och icke minst från LO-tidningen — har man gjort stort nummer av att löneutvecklingen, om man tar hela perioden 1970-1975, är likartad i Sverige och exempelvis Västtyskland. Enligt finansutskottets betänkande nr 10 kan mant.o.m. konstatera att lönekostnaden per producerad enhet inom tillverkningsindustrin visar en mindre stegring i Sverige än i 13 andra OECD-länder. Om man däremot inskränker sig till de sju viktigaste av dessa är stegringen ganska exakt lika stor, allt detta uttryckt i kronor. Tidigare i denna debatt gjorde också herr Feldt en stor affär av detta förhållande. Härom kan för det första sägas — vilket herr Bohman också gjorde under debatten i går — att dessa siffror delvis är missvisande. Den låga siffran för lönekostnadernas utveckling i Storbritannien beror på pundets kraftiga fall. Den tabell som återfinns i utskottets betänkande anger värdena i kronor, där nedskrivningen av pundet inte syns. För det andra är denna tillbakablick på fem år av ganska ringa intresse för bedömningen av dagens situation. När det gäller våra ökade svårigheter på exportmarknaden är det självfallet endast utvecklingen under de senaste åren som har något intresse, och dessa siffror ger en helt annan bild. För de av mig tidigare nämnda sju största länderna i OECD steg arbetskraftskostnaderna per producerad enhet med 17 96 mellan 1974 och 1976. Och de gjorde det dessutom på ett ganska likartat sätt. I Sverige har emellertid motsvarande kostnader stigit med hela 40 96. Tror verkligen någon av de socialdemokratiska talare som uppträtt i denna debatt att man kan få svenska folket att tro att denna väldiga relativa ökning av de svenska lönekostnaderna har spelat en mindre betydelsefull roll för våra exportmöjligheter? Jag tror det inte. Svenska företagare — och inte minst deras representanter runt om i världen, som i dag ofta möter et mycket starkt köpmotstånd — måste också känna det som ett blodigt hån att man på detta sätt bagatelliserar effekterna av kostnadsutvecklingen. Inom parentes måste man naturligtvis tillägga att ansvaret för denna utveckling i mycket hög grad också drabbar Arbetsgivareföreningens löneförhandlare 1974 och den regering som i eminent grad lade sig i löneförhandlingarna det året genom att låta statstjänstemannalönerna fastställas först och därigenom naturligtvis bli normgivande för förhandlingsresultatet. Dessutom får den tidigare regeringen ta på sig en väsentlig del av ansvaret för att situationen var sådan att löntagarsidans förhandlare redan för att kompensera sig för prisstegringarna måste kräva ganska betydande lönehöjningar. I bevisföringen har man följt två linjer. Med användande av -— eller rättare sagt med mixtrande och en lämplig uttolkning av — statistik tror man sig kunna påstå att våra exportpriser har stigit mer än kostnadsutvecklingen motiverat och att företagen sålunda till sitt eget fördärv fört vad bl.a. den nyligen publicerade TCO-utredningen har kallat för en högprispolitik. Jag skall inte vid denna sena tidpunkt i debatten gå in på en fördjupad diskussion om dessa tekniskt ganska komplicerade frågor. Jag nöjer mig med att säga att påståendet ger en helt skev bild av situationen, särskilt om man — som herr Strängs tidigare statssekreterare Carl-Johan Åberg — dessutom hävdar att de svenska företagens vinstutveckling under det gångna året har varit tillfredsställande. Det andra argument som anförts är att produktpriserna inte bara baseras på lönekostnader utan att också åtskilliga andra element ingår. Om detta kan helt allmänt sägas att normalt utgör arbetskostnaden i medeltal 75 96 Vilka är då de andra produktionskostnaderna, som man talar så ofta om? Ja, det gäller naturligtvis främst råvaror, energi, transporter och kapitalkostnader. Vad råvaran beträffar har såväl herr Sträng i går, som andra deltagare i den offentliga debatten, som vanligtvis enda exempel anfört rotpriserna på skog. Detta är ganska naturligt, eftersom vi själva har ett mycket begränsat antal råvaror i Sverige och priserna på råvaror under alla förhållanden inte bestäms av oss utan är lika för nästan alla länder. Dessutom måste man ha klart för sig att råvarans pris normalt utgör en ganska liten procent av den färdiga produktens pris. Herr Sträng citerade i går ett uttalande av herr Bodström och gjorde till min förvåning några insinuationer om det förhållandet att prisstegringen enligt hans uppfattning blev mindre och mindre allteftersom skogsråvaran förädlas. Herr Sträng tycktes på något sätt vilja betrakta detta som ett bevis på att lönerna inte har spelat någon större roll för prissättningen på produkterna. Men motsatsen framstår väl som ganska naturlig om herr Sträng bara gör sig mödan att sätta sig ned och räkna på detta. Och samtidigt slår man undan grunden för tanken att våra råvarupriser skulle vara en väsentlig faktor för våra kostnader. Vad sedan energin beträffar är det klart att kostnaderna därför i olika omfattning, och ibland ganska väsentligt, höjer och har höjt våra produktionskostnader. Men detta är ju en internationell företeelse och kommer i ungefär samma utsträckning in i alla länders produktionskostnadsbild. Det har sålunda inte någonting att göra med frågan om varför just våra produktionskostnader stigit så mycket mer än produktionskostnaderna i andra länder. Vad slutligen transporterna beträffar så är väl deras roll för produktionskostnaderna vanligen ganska liten. Men i den mån de spelar in kan man naturligtvis säga att det här i eminent grad rör sig om just lönekostnader, kanske i mycket större utsträckning än när det gäller några av våra mycket kapitalkrävande storindustriers produkter. Som läromästaren Marx framhöll: Allt är i sista hand arbetskostnader. Den slutsats som jag vill dra av ovanstående lilla analys är att lönekostnaderna, i all synnerhet på litet längre sikt, spelar en utomordentligt central roll för näringslivets totala kostnader, och detta kan vi väl från flera synpunkter vara glada över. Jag tror därför inte att det är en klok politik att som strutsen sticka huvudet i busken inför våra allvarliga problem, vad gäller både vår interna balans och vår utrikeshandel. Det är knappast konstruktivt att som herr Feldt i går hävda att ”talet om företagens stigande kostnader är överdrivet, för att inte säga felaktigt”. Skulle man rikta någon kritik mot den nya regeringen borde det väl närmast vara för att det tagit så lång tid för den att upptäcka det avdukade bordet och de allvarliga åtgärder som detta kräver. Och med allvarliga åtgärder menar jag då inte att, som socialdemokraterna föreslagit, ytterligare höja företagens produktionskostnader genom en ytterligare höjning av arbetsgivarävgiften. t Jag förstår att ekonomiministern och de övriga regeringsledamöterna är mycket negativt inställda till att som en dellösning, jag upprepar dellösning, av våra problem tillgripa en devalvering. Devalveringar har ofta, men ingalunda alltid, företagits utan att det önskade resultatet uppnåtts. Men kommer våra produktionskostnader även i fortsättningen att utveckla sig i negativ riktning, kan man hamna i en situation, där man inte längre har valfrihet.

Herr talman! Som nybörjare i denna kammare och placerad sist på talarlistan har jag små möjligheter att tillföra debatten något nytt. Alla tänkbara argument är använda. Jag har känt mig som mannen som reste till Kina och som efter första dagens vistelse där sade sig vilja skriva en bok om landet; efter några månaders vistelse kunde han möjligen tänka sig att skriva en artikel, och efter ett tiotal år sade han sig möjligen kunna ge några reflexioner. Herr talman! Den som har lyssnat på den här debatten i tolv timmar får kanske ändå mycket kort göra några reflexioner. Den normala uppdelningen i en regeringssida och en oppositionssida har inte stått helt klar för mig. Oppositionen har mindre talat som opposition än som f. d. regeringsparti men hävdat att man inte har något ansvar för den svåra ekonomiska situationen. Å andra sidan har oppositionens argumentering varit att läget i själva verket inte är speciellt besvärligt, att Sverige inte har förlorat några marknadsandelar samt att vårt kostnadsläge inte alls är särskilt oroande. Trots vad utskottet anfört om den långsamma konjunkturuppgången hävdar socialdemokraterna att konjunkturen redan är strålande och naturligtvis att våra svenska företag går bra. Detta är förvirrande för alla som läser tidningar med dagliga exempel på svårigheter för svenska företag, på företagsnedläggningar, permitteringar m.m. och med tanke på den dröjande konjunkturuppgången. Det är också ytterligt förvirrande för den som läser finansutskottets betänkande. I kalla siffror är det nämligen inte särskilt stor skillnad mellan regeringens och oppositionens budgetförslag. Jag tror därför, herr talman, att den ekonomiska debatten kommer att bli mer sammanhängande när oppositionen inte har detta starka behov att frigöra sig från sitt förflutna. ning gav följande resultat:

Herr talman! Den 1 juli 1977 inleds SIA-reformen med att bl.a. lokala och regionala planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv inrättas. Från socialdemokratiskt håll anser vi att ett förbättrat samarbete mellan skolan och arbetslivet är mycket betydelsefullt. Samverkansråden skall behandla frågor om utbildningens anknytning till arbetslivet och skall särskilt följa yrkesutbildningen. Rådet bör samordna kontakterna mellan skola och arbetsliv bl.a. vad gäller planering, genomförande och uppföljning av studiedagar, studiebesök, arbetsmarknadsdagar, perioder med praktisk yrkesorientering m.m. En annan viktig uppgift för rådet är att verka för facklig medverkan i skolornas undervisning om arbetsmarknaden och arbetslivet. Rådets verksamhet kommer alltså att medföra ett närmande mellan skolan och arbetslivets företrädare och företrädare för arbetsförmedling eller länsarbetsnämnder. Rådets uppgifter är alltså många och betydelsefulla. Enligt vår mening är det av största vikt att råden också får fungera såsom avsikten är. Här kommer de ekonomiska resurserna in. LO och TCO har i en skrivelse till den borgerliga regeringen påpekat att det inte kan vara acceptabelt att de fackliga organisationernas medverkan i råden skall bekostas genom medlemmarnas avgifter. För att så inte skall bli fallet har vi från socialdemokratiskt håll föreslagit en ökad medelstilldelning om 2 milj.kr. Detta skulle tillsammans med de 1,5 milj.kr. som enligt vad som upplysts finns avsatta för verksamheten innebära att 3,5 milj.kr. står till förfogande för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de fackliga representanterna i planeringsråden. Tyvärr — och det är ganska underligt — har det inte varit möjligt att uppnå enighet härom inom utskottet. Vi kan bara tolka detta så att de borgerliga ledamöterna inte fäster den vikt vid de fackliga organisationernas medverkan i samarbetet mellan skola och arbetsliv som socialdemokraterna gör. Vi har också från socialdemokratiskt håll reagerat mot att den borgerliga regeringen föreslår att regionala samverkansråd nu endast skall inrättas i tre län. Enligt tidigare riksdagsbeslut skulle regionala råd inrättas i samtliga län. De nu föreslagna tre regionala planeringsråden måste därför 39 betraktas som en första etapp. Utskottet uttalar också enhälligt att det förutsätter att ”organisationen med regionala planeringsråd snarast byggs ut”. Bidraget till planeringsråden finns under anslagspunkten Bidrag till studieoch yrkesorientering m.m. Under den anslagspunkten har regeringen också föreslagit att privatskolor skall få bidrag för sin studieoch yrkesorientering. Socialdemokraterna i utskottet anser att detta är att föregripa det utredningsarbete som pågår inom utredningen om skolan, staten och kommunerna, SSK, om formerna för statsbidrag till enskild utbildning. Vi yrkar därför avslag på förslaget om statsbidrag för studieoch yrkesorientering för vissa privatskolor. Inledningen av SIA-reformen består inte enbart av att det den 1 juli detta år inrättas ett råd för förbättrade kontakter mellan skola och arbetsliv och att kommunerna från samma datum får möjlighet att starta en allmän fritidsverksamhet med statsbidrag, en fritidsverksamhet som skall ledas av representanter för föreningslivet. Också i övrigt pågår ett omfattande arbete inför det vardagliga förnyelsearbetet, som vi hoppas skall bli resultatet av SIA-reformen. Det innebär att det f. n. pågår förberedelser ute i kommunerna, dvs. inom skolstyrelser och förvaltningar, bland personal, inom föreningslivet osv. Det är väsentligt att också elever och föräldrar informeras på ett tidigt stadium och blir delaktiga av den planering som pågår inför kommande förändringar av skolvardagen. I det arbetet betyder elevoch föräldraorganisationerna mycket. Vi har därför från socialdemokratiskt håll ansett att det nu finns anledning att höja dessa organisationers anslag med 100 000 kr. i förhållande till vad de borgerliga ledamöterna har ansett lämpligt.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

Herr talman! Läromedelsproduktionen har vuxit mycket kraftigt under de senaste åren. Enligt statens läromedelsinformation finns det ungefär 30 000 olika läromedelskomponenter. Det finns 800 företag som producerar läromedel. Trots denna mångfald av företag är koncentrationsprocessen inom läromedelsproduktionen så stark att man kan tala om klart monopolistiska tendenser. Och det tydligaste exemplet på detta är Esselte Studium, som behärskar över 50 96 av den svenska marknaden och som dessutom har en mycket omfattande export. Konsumtionen av läromedel är stor. Årskostnaden för inköp av läromedel har uppskattats till 600-700 milj.kr. Den helt övervägande delen av de läromedel som används inom grundskolan, gymnasieskolan och högskolan framställs, marknadsförs och distribueras i privat regi. Samhällets andel av produktionen är bara 10 96, men stat och kommun får betala i det närmaste hela kostnaden för alla läromedel som används inom skolväsendet. Det är regering och riksdag som fastställer utbild ningens inriktning, men det är de privata profitintressena som genom sin utgivning svarar för att tolka och styra undervisningen. Den privata kontrollen av läromedelsproduktionen leder till att de borgerliga värderingarna befästs. Det finns många exempel på borgerlig och arbetsköparvänlig indoktrinering och på falsk information i läroböckerna. I Fröberg-Emestens bok Företagsekonomi, Grundbok varnas eleverna att som löntagare ställa kostnadskrävande lönekrav. Vad sägs, herr talman, om följande formulering: ”Personalens intresse ligger naturligtvis i hög lön och trygghet i anställningen. Men lönehöjningar leder normalt sett till sämre resultat i rörelsen. Om ägaren hotar avveckla rörelsen har ju tryggheten försvunnit. Detta får mycket allvarliga konsekvenser för de anställda som kan få svårt att erhålla arbete på annat håll.” Det är ett horribelt innehåll. Skolböckerna misshandlar konsumenterna, kunde man läsa i en konsumenttidning för ett tag sedan. En grupp inom Kooperativa institutet har granskat vad skolan lär och inte lär om konsumentkooperationen, och en av slutsatserna i denna rapport är att eleverna utbildas utifrån företagens syn. Läroplanerna och läromedlen domineras helt av företagsintressena. Också när det gäller könsrollsfrågan medverkar läromedlen till att bevara det traditionella könsrollsmönstret. I den vanligaste läseboken på lågstadiet, Borrman-Salminen, Wigforss-Matthis, finns det exempel på många könsfördomar. Där framställs pojkarna som initiativrika och orädda, medan flickorna är passiva och försiktiga. Kvinnor och män är sysselsatta efter det traditionella könsrollsmönstret både i yrke, på fritid och i ansvarsfördelningen i hemmet. De stora bussarna och varubilarna körs alltid av män. Om kvinnor över huvud taget kör bil så kör de småbilar och ofta har de barn med som passagerare. Mamma handlar, och när hon skall storhandla har hon ingen egen bil utan får låna en bil etc. Så kan man fortsätta att rabbla upp ur innehållet i den här läseboken. Det är sedan inte att undra över varför pojkar och flickor väljer pryo och yrken efter ett gammalt könsrollsmönster. Trots skolöverstyrelsens könsrollsprojekt finns det mängder av exempel på traditionella könsroller i läroböckerna. Men läromedelsnämnden har inte fått en enda anmälan om könsrollerna i läroböckerna. Det är anmärkningsvärt. Det är därför i allra högsta grad befogat att granska läromedlen också ur denna aspekt i syfte att förhindra och motarbeta ett traditionellt konservativt könsrollstänkande. Läromedlen har en mycket stor betydelse för undervisningens innehåll. Det är därför märkligt att just läromedelssektorn helt saknar inflytande från konsumenter — i detta fall elever och lärare — både när det gäller utformningen av läromedlen och när det gäller innehållet i dem. Avstånden mellan producenter och konsumenter har tvärtom ökat. Ingenstans under hela produktionsprocessen finns utrymme för t.ex. elevsynpunkter. Först när läromedlet är framställt finns en möjlighet att framföra synpunkter hos statens läromedelsnämnd. Men då gäller det bara att ta ställning till ett läromedels objektivitet. Därför, menar vpk, måste det ske en prövning av frågan om hur elever och lärare skall kunna få ett demokratiskt inflytande över läromedlens tillblivelse, deras anskaffning och deras användande. Läromedlen är en del av den offentliga verksamheten eftersom de ingår i utbildningen. Utbildningen finansieras av allmänna medel. Och läromedlen utgör bl.a. genom sin styrande effekt en mycket väsentlig komponent i utbildningen. Därmed är också läromedlen en del av den offentliga verksamhet som betalas av allmänna medel. Det är samhället som både skapar behov av läromedel och är konsument av dem. Därför är det också helt naturligt att samhället övertar produktionen av läromedel. Också för att säkra inflytande över läromedelsproduktionen är det nödvändigt att förstatliga den. Ett förstatligande måste, menar vpk, omfatta både produktionsplanering, marknadsföring och distribution. Som första steg i ett totalt förstatligande av läromedelsproduktionen bör staten överta Esselte Studium. Utskottet avstyrker den vpk-motion som tar upp frågan om förstatligande av läromedlen. Jag är inte förvånad över att de borgerliga partierna också i detta sammanhang värnar om den privata företagsamheten och gärna låter privata företag göra sig stora vinster på barnens behov av läromedel och att de följaktligen reser ragg när krav på förstatligande ställs. Men att socialdemokraterna i riksdagen inte vågar uttrycka sin egen partikongress krav på förstatligande av läromedelsproduktionen, det tycker jag är minst sagt beklämmande. Den socialdemokratiska partikongressen tog klar ställning i den här frågan och fattade också ett beslut om förstatligande. Det finns tydligen vattentäta skott mellan partikongressen och de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. I utskottet har socialdemokraterna uppenbarligen fallit undan för borgarna. Den borgerliga majoriteten i utskottet har med socialdemokraternas godkännande avvisat vpk:s krav och även socialdemokraternas egen partikongress krav på förstatligande av läromedelsproduktionen med hänvisning till att frågan utreds. Men, herr talman, den här frågan har utretts sedan 1934, och läromedelsutredningen konstaterar att läromedelsproduktionen håller på att monopoliseras. Det behövs inga fler utredningar för att konstatera det förhållandet. Det behövs i stället förstatligande. 2. att formerna för att öka användarnas, dvs. elevernas och lärarnas, inflytande utreds och 3. att sådant innehåll i läromedel som bevarar och förstärker ett traditionellt konservativt könsrollstänkande måste bekämpas. När utskottet avstyrker dessa krav så avstår det helt från att föra några som helt principiella resonemang. Det tycker jag är mycket beklagligt eftersom läromedelsfrågan i allra högsta grad är en politisk och ideologisk = Nr 84 fråga. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga att-satser i vpk:s motion 793.

sendets centrala och Herr talman! Motionerna 1171 och 488 kräver att de båda elevorga = regionala myndignisationerna SECO och Elevförbundet skall bli betraktade som ungdoms = heter m.m. organisationer och därmed inte bli satta på undantag när det gäller erhållande av bidrag från statsmakterna. Utskottet vill däremot inte betrakta nämnda organisationer som ungdomsorganisationer och föreslår vidare utredning. Enligt min mening finns det dock ingenting att utreda. Vi har tillräckligt med utredningar och byråkrati i det här landet. Utan att precisera sig anför utskottet att man måste ta hänsyn till organisationernas karaktär och uppbyggnad. Vad menar man egentligen? Jag vill ha ett klart besked om vad det är för fel att dessa organisationer besitter såväl uppbyggnad som karaktär. Skall detta vara ett minus? Ingenting tyder på att inte såväl Elevförbundet som SECO kan godkännas som ungdomsorganisationer enligt Svensk författningssamling 1976:382, och det är detta det handlar om. De nämnda organisationernas medlemmar har en genomsnittsålder som understiger 17 år. Man tilllämpar principen individuell anslutning. Organisationerna gör ett mycket gott arbete för att stimulera samhällsdebatten bland ungdom och ge upplysning på socialpolitikens område. Om det skall bli någon mening med SIA-skolan, krävs det att nämnda organisationer får en rimlig chans att arbeta inom dess ram. Statens ungdomsråd är den organisation som administrerar ungdomsorganisationernas bidragsfrågor och är således en auktoritativ organisation i detta sammanhang. Statens ungdomsråd har klart deklarerat att såväl Elevförbundet som SECO uppfyller de krav som ställs för att de skall få bidrag från anslagsposten Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Litar inte utskottet på statens ungdomsråd? Tydligen inte. Hårdast slår den nuvarande diskrimineringen mot de lokala distrikten inom förbunden — detta beroende på att landstingsbidragen baseras på om organisationerna är godkända som ungdomsorganisationer eller inte. Många distrikt har av nämnda ekonomiska orsaker blivit tvungna att inställa sin socialpolitiska verksamhet för ungdomar som befunnit sig i riskzonen för social utslagning. Denna socialpolitiska verksamhet kan inga nya polistjänster i världen ersätta. Nu är det väl allmänt känt att nämnda organisationer inte delar riksdagsmajoritetens uppfattning om skolan i allmänhet och betygssystemet i synnerhet. Men detta får inte vara orsak till att man hindrar organisationernas utveckling genom att vägra att lösa deras ekonomiska problem. Det vore djupt odemokratiskt. Jag hoppas att så inte är fallet. 43 Alla skäl talar för att dessa organisationer fr.o.m. budgetåret 1977/78 skall erhålla bidrag från anslagsposten Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. De organiserar ungdomar uteslutande från ungdomsskolan. De har ett medlemsantal som överstiger de fastslagna normerna. De har distriktsorganisationer i mer än hälften av landets län. De arbetar bland ungdom och för ungdom. Dessa skäl är tillräckligt starka för att organisationerna skall betraktas som ungdomsorganisationer. Har utskottet en annan uppfattning, skall det vederlägga konkreta fakta och inte krypa bakom diffusa formuleringar som att hänsyn måste tas till ”organisationernas uppbyggnad och karaktär”. Herr talman! Jag yrkar bifall till såväl den kommunistiska motionen 1171 som den socialdemokratiska motionen 488.

Herr talman! Jag skall ganska kort försöka besvara en del av de frågor som har ställts och beröra några av de områden som har behandlats i utbildningsutskottets betänkande nr 13. Frågan om förstatligande av läromedelsproduktionen har varit uppe till debatt flera gånger här i kammaren. Redan 1971 konstaterade läromedelsutredningen att samhället omöjligen kan ta ansvaret för produktion av allt som används i skolan, då skolorna i allt större utsträckning använder material som inte produceras som läromedel. Förra året tillsatte regeringen en utredningsman för att klarlägga läromedelsmarknaden. Det arbetet pågår och väntas bli färdigt under 1977. Om staten skulle överta läromedelsproduktionen, tror jag att man kan befara att det blir större ensidighet i framställningen av läromedel. Det kan knappast vara förenligt med en fri undervisning om staten exempelvis likriktar läromedlen. Jag tror också att statens kontroll av läromedelsproduktionen är ganska effektiv. Det finns en särskild nämnd som granskar läromedlen och som är allsidigt sammansatt. Riksdagen har senast 1975/76 förklarat att samhället inte bör överta produktionen av läromedel, och jag finner ingen anledning för riksdagen att ändra det beslutet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag i detta sammanhang. En annan fråga som har tagits upp av de olika talarna här och som det finns en reservation om är anslaget till elevoch föräldraorganisationerna. Jag är helt med på att visst spelar de en stor roll. Jag kan erinra om de många motioner, inte minst från vårt parti, i vilka det har begärts större anslag till dessa organisationer, något som det efter hand också har blivit. Jag vill även säga att organisationerna givetvis kommer att spela en viktig roll i SIA-skolan. I reservation 1 begärs en höjning av anslaget till elevoch föräldraorganisationer med 100 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit, men det påståendet är inte riktigt relevant. Ett annat anslag till elevförbunden finns nämligen upptaget under en annan anslagsrubrik. Om man tittar närmare på det så finner man att regeringen i praktiken föreslår en höjning med 80 000 kr. Här skiljer alltså inte mer än 20 000 kr. mellan vad utskottsmajoriteten har tillstyrkt och det förslag som finns i reservationen. När det gäller frågan huruvida elevorganisationerna skulle få del av anslaget för bidrag till ungdomsorganisationer är det klart utsagt i propositionen att regeringen inte nu — dvs. under innevarande år — vill tänka sig en sådan ändring. Det bör påpekas att bl.a. SECO har fått anslag tidigare och får det också i år. Om det anslaget skall komma in under en annan rubrik är något som vi bör få kunna ta ställning till ganska snart. Detta har även utskottet uttryckt som sin uppfattning. Det finns vidare en reservation om bidrag till studieoch yrkesorientering. Från majoritetens sida fäster vi mycket stor vikt vid att eleverna får en god orientering om yrkeslivet och om de studier som behövs för att bäst klara detta yrkesliv. I den obligatoriska skolan är systemet väl utbyggt. Om man undantar riksinternatskolorna utgår dock inget statsbidrag för syo-verksamhet vid privatskolorna. I budgetpropositionen föreslås att bidrag skall lämnas även för privatskolornas syo-verksamhet. De skolorna är mycket små och mycket få, och därför kan de inte hålla en egen funktionär. Här skall alltså den kommande verksamheten anknyta till kommunens syo-verksamhet. Fru Lena Hjelm-Wallén sade att det pågår ett omfattande arbete för att förbereda SIA-reformen. Det vill jag gärna understryka. När riksdagen antog SIA-reformen avsågs att föreningarna skulle bli mera aktiva och medverka i samhällsorienterande syfte i skolan. Därför lades förslag om särskilda planeringsråd som skulle upprättas för att ge skola och arbetsliv bättre kontaktorgan. Dessa skall nu utses av skolstyrelsen. Regeringen anser att starten skall ske i de tre största städerna. Man vill vinna litet erfarenhet innan man sätter i gång över hela linjen. Utskottet tillstyrker detta men understryker önskemålet att man snarast sätter i gång hela organisationen. Jag vill understryka vad fru Lena Hjelm-Wallén här sade, att vi i utskottet har blivit eniga på den punkten. Därmed kommer jag över på anslaget till planeringsråden. Här föreligger en reservation som vill öka anslaget med 2 miljoner till 3,5 miljoner. Jag vill dock hävda att det anslagsbehovet i stort sett är beaktat. SÖ hade föreslagit 4,123 miljoner, men regeringen har uppräknat anslaget till 5,623 miljoner, alltså en ökning med 1,5 miljoner. Jag vill också erinra om vad utskottet säger, att under anslaget till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet har beräknats 2 miljoner till de fackliga ledamöterna i planeringsråden. Därmed bör det allra mesta i anslagshänseende vara tillgodosett för de planeringsråd som sätter i gång under detta budgetår. Herr talman! Med detta anser jag mig tryggt kunna yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Först några ord angående läromedelsfrågorna. Jag vill gärna understryka, fru Lantz, att jag och det socialdemokratiska partiet anser att staten måste ha ett övergripande ansvar för att läromedelsförsörjningen är tillfredsställande och att läromedlen står i överensstämmelse med läroplanen. Inom det socialdemokratiska partiet är vi inte heller nöjda med hur läromedelsbranschen fungerar. Frågan var också uppe till diskussion på vår senaste kongress. Kritiken mot branschens sätt att fungera har flera orsaker. Bristen på läromedel för vissa elevgrupper som anses vara icke kommersiellt lönsamma för förlagen är mycket besvärande. Det gäller mindre elevgrupper, t.ex. invandrare och handikappade elever samt många av eleverna på de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan. Vidare finns det koncentrationsoch monopoliseringstendenser inom branschen, vilket man mycket noga måste se upp med. Bl. a. av dessa skäl tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning för att få hela läromedelsmarknaden kartlagd. Någon kartläggning har inte gjorts sedan slutet på 1960-talet. En ny kartläggning behöver nu göras. Det är alltså detta som är skälen, herr Larsson i Staffanstorp. Det är inte så, som de borgerliga politikerna älskar att framställa det, att vi ville likrikta läromedelsförsörjningen, vilket är ett ständigt återkommande påstående, som bottnar i missförstånd. Vi väntar nu med stort intresse på material från utredningen, och när det materialet föreligger finns det anledning överväga vilka samhällsåtgärder som behöver vidtas för att få en bättre fungerande läromedelsförsörjning till stånd. Sedan vill jag till utskottets vice ordförande säga att den viktigaste fråga som skiljer oss åt i det nu diskuterade utskottsbetänkandet är anslaget till planeringsråden och möjligheterna att till fullo ersätta de fackliga representanterna i dessa råd. Och faktum är att den saken inte har beaktats av den borgerliga regeringen vid anslagstilldelningen. Det fattas pengar. Det måste till ytterligare 2 milj.kr. för att det hela skall fungera tillfredsställande. Här är det väl bara att konstatera att prioriteringen är olika oss emellan, socialdemokrater och borgerliga politiker. Vi socialdemokrater vill satsa ytterligare medel på ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de fackliga representanterna i planeringsråden, på samverkan mellan skolan och arbetslivet samt på elevoch föräldraorganisationernas verksamhet. Ni vill lägga ytterligare pengar på privatskolornas studieoch yrkesverksamhet. Herr talman! Slutligen vill jag också något kommentera elevorganisationernas anslagsfrågor. Jag menar att det är väsentligt att den fråga som så många motionärer har tagit upp, från vilken anslagsrubrik som dessa organisationer skall få anslag, skyndsamt prövas. I den mån de aktuella elevorganisationerna bedriver en verksamhet som överensstäm mer med andra ungdomsorganisationers är det naturligt att de skall ha — Nr 84 sitt anslag under rubriken Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala Torsdagen den verksamhet. Och ett viktigt skäl för detta är att det skulle underlätta 10 mars 1977 för elevorganisationerna att i större utsträckning erhålla bidrag från lands = ting och kommuner. De bidragen är för organisationernas lokala verk = Anslag till skolväsamhet mycket betydelsefulla. Jag utgår från att den borgerliga regeringen = sendets centrala och har tagit intryck av de många motionerna och av utskottets skrivning regionala myndigsamt att den utredning som utskottet begär görs snabbt, så att resultatet — heter m.m. kan påverka nästa budgetbehandling.
Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp undviker fortfarande att diskutera de ideologiska och politiska aspekterna i förstatligandefrågan. Det är ju regering och riksdag som fastställer utbildningsmålen, och därför vill jag ställa en direkt fråga till Thorsten Larsson: Är det då riktigt att privata företag gör vinster på det förhållandet att utbildningen behöver läromedel? Den frågan vill jag gärna ha ett konkret svar på, om Thorsten Larsson kan ge mig det. Sedan viker herr Larsson undan i denna fråga litet och säger att den utreds. Jag hävdar fortfarande att frågan inte behöver utredas. Den har utretts sedan 1934, även om det har skett från olika aspekter. Men läromedelsutredningen sade i vilket fall som helst att förhållandena på läromedelsmarknaden är sådana att det finns klart monopolistiska tendenser där. Den saken behöver man alltså inte utreda mera. Sedan sade Thorsten Larsson att kontrollen är effektiv. Men det är fel. Ofta ser man nämligen exempel på arbetsköparvänlig propaganda och snedvriden syn i könsrollsfrågan. Jag försökte belysa detta tidigare, och jag har material som styrker det i min bänk här. Thorsten Larsson kan komma och se på det, ifall han tvivlar på vad jag har sagt. Det är sant att samhället under de senaste åren har försökt att engagera sig i produktionen av läromedel. Bl. a. har ju en central läromedelsnämnd tillkommit för att granska objektiviteten i läromedlen, men det förtjänar att påpekas att vänsterpartiet kommunisterna inte har någon representation i den nämnden. Statens institut för läromedelsinformation har också upprättats, och dessutom är staten engagerad i läromedelsproduktionen via Liber Grafiska AB. Dessa åtgärder är emellertid långt ifrån tillräckliga. Vi menar därför att de förslag som vi har framfört i vår motion måste åtgärdas. Jag skulle också vilja att Thorsten Larsson kommenterar det förhållandet att könsrollsmönstret bevaras i våra läroböcker. Skall det förhållandet få fortsätta? Vidare efterlyser jag hur man skall garantera att användarnas synpunkter tillgodoses när det gäller att framställa och använda läromedel. Fru Hjelm-Wallén lämnade en halvhjärtad förklaring till varför socialdemokraterna har svikit sin partikongress när det gäller beslutet om förstatligande. Men jag undrar ändå hur man från socialdemokratiskt 47 håll skall ha det. Ena stunden säger man att staten måste ha ett övergripande ansvar för läromedlen, och den andra säger man att vi bör avvakta och utreda frågan ytterligare, vilket jag anser vara helt onödigt eftersom vi ju vet hur situationen är. För mig är det naturligt att en partikongress beslut i sådana här viktiga ideologiska frågor är styrande för en riksdagsgrupps arbete. Maj Britt Theorin, som ju också är socialdemokratisk ledamot av kammaren, sade för en tid sedan i en intervju i LO-tidningen att hon tyckte att det var fel att privata företag kan göra vinster på barns behov av läroböcker och att ett förstatligande därför måste övervägas. Jag förväntar mig därför att åtminstone Maj Britt Theorin, som har deklarerat dessa åsikter, röstar för vår motion i dag.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig något vid det som jag tog upp tidigare i debatten, nämligen anslagen till SECO och Elevförbundet. Det är ju så, att SECO och Elevförbundet liksom alla andra ungdomsorganisationer måste planera sin verksamhet. Men detta är en omöjlighet om bidragen utbetalas godtyckligt. De nuvarande bidragen går dessutom genom skolöverstyrelsen, vilket innebär att organisationerna försätts i en klar lojalitetskonflikt och att de rubbas i sin självständighet. När herr Larsson i Staffanstorp argumenterar för utskottets linje gör han det på ett underligt sätt. Han säger att dessa organisationer inte skall få de här bidragen nu, budgetåret 1977/78, men han talar inte om varför. Vad är det då som gör dessa organisationer tvivelaktiga? Den frågan kan man väl få ett konkret svar på. Andra organisationer får ju dessa bidrag som elevorganisationerna nu kräver. Det är organisationer som Fria Moderata Studentförbundet och Frikyrkliga Gymnasiströrelsen. Varför får dessa organisationer de här bidragen? Sedan återkommer jag, herr Larsson i Staffanstorp, till statens ungdomsråd. Vad anser utskottet om dess auktorisation? Jag skulle alltså vilja ha en klar motivering för att elevorganisationerna inte anses berättigade till bidrag enligt SFS 1976:382. Lena Hjelm-Wallén säger att denna fråga skyndsamt skall prövas. Vad är det egentligen som skall prövas? Vilken linje intar här det socialdemokratiska partiet? Lena Hjelm-Wallén stöder inte den socialdemokratiska motionen — hon stöder i stället folkpartiets och centerpartiets motioner. Det är den konkreta bild man får av socialdemokraternas linje i den här frågan.
Herr talman! Vad först gäller bidragen till planeringsråden hävdar jag fortfarande att de anslag som är föreslagna av regeringen är tillräckliga i nuvarande situation. Jag tycker vidare att det är litet egendomligt att f. d. utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén, som i SIA-propositionen föreslog att bidraget skulle utgå med 5 milj.kr., inte är nöjd med det bidrag på 5,6 miljoner som nu skall utgå, ett faktum som man bör konsta Nr 84 tera i detta sammanhang. | Torsdagen den Till Inga Lantz vill jag säga när det gäller frågan om förstatligande 10 mars 1977 av läromedlen att jag är den förste att ta avstånd från att någon eventuellt i skulle kunna göra oberättigade vinster på tillverkningen av läromedel. Anslag till skolvä Något sådant bör inte få ske. Men jag är inte övertygad om att Inga sendets centrala och Lantz har rätt. Det man skall jämföra med är ju vad det skulle kosta — regionala myndig om staten producerade läromedlen. Man måste göra en sådan jämförelse = heter m.m. om man tillvitar de nuvarande producenterna att de gör onödigt stora vinster. Jag tror inte att så är fallet, och jag tror inte att en statlig pro | duktion blir billigare. Jag hävdar dessutom fortfarande att samhället har | en ganska god kontroll när det gäller objektiviteten i läromedlen genom den läromedelsnämnd som kontinuerligt granskar dem. Låt mig sedan säga till herr Eriksson i Stockholm att när han talar om elevorganisationerna låter det som om dessa inte får någonting i bidrag. Så är ju inte fallet, utan de får bidrag sedan flera år. Frågan är bara om man skall överföra bidragen till ett annat anslagsrum, och detta vill vi i så fall vänta med ett år. Vi är inte negativt inställda till frågan som sådan, och jag vill än en gång påpeka för herr Eriksson i Stockholm att han inte bör framställa saken så att man får intrycket att elevorganisationerna inte får några anslag. Det får de — de har fått det under flera år — och en höjning av dessa anslag har också skett under de år som gått. Jag känner dessutom till att många landsting lämnar anslag till elevorganisationerna, bl.a. mitt eget landsting har gjort det i många år. Någon negativism finns således inte i detta sammanhang. Inga Lantz tog upp frågan om könsrollstänkandet. Jag vill bara be Inga Lantz att slå upp s. 3 i utbildningsutskottets betänkande som vi här diskuterar. Mitt på den sidan kan man bl.a. läsa att ”skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor”. Det är ett citat ur innehållet i läroplanernas mål och riktlinjer. Med detta har man bara att slå fast att denna fråga beaktats redan innan Inga Lantz kom med sin motion.
Herr talman! Bara en upplysning till utskottets vice ordförande. Det är riktigt att anslaget till planeringsråden i SIA-propositionen 1976 schablonartat uppskattades till 5 miljoner, men det var självklart att regeringen skulle återkomma till den frågan. Hade socialdemokraterna innehaft regeringsmakten fortsättningsvis hade vi självfallet lyssnat på LO och TCO när de kom med nya fakta om vad som behövs för att planeringsråden skulle fungera. Tyvärr lyssnar den borgerliga regeringen inte på samma sätt på LO och TCO.
Herr talman! Nu säger herr Larsson i Staffanstorp att jag försöker ge intryck av att elevorganisationerna inte får något bidrag alls. Så är naturligtvis inte fallet. Men vad de inte får, herr Larsson i Staffanstorp, är det som andra ungdomsorganisationer får i bidrag, fast de fungerar likadant som dessa. Det är detta som är diskriminerande. Det är därför vänsterpartiet kommunisterna har väckt en motion i den här frågan, och det är därför jag krävt en förklaring av herr Larsson i Staffanstorp varför diskrimineringen skall fortsätta. Det är riktigt att vissa landsting lämnar bidrag, men alla gör det inte. Därför blir landstingsbidragen och alla övriga bidrag godtyckliga. Då går det helt enkelt inte att göra en långsiktig planering för dessa organisationer, och det är en nödvändighet.
Herr talman! Eftersom det är samhället som har ansvaret för utbildningen — dess inriktning och hur den skall fungera — borde det även vara samhället som har ansvaret för läromedelsproduktionen. Nu stämmer inte det som står i läroplanerna överens med vad eleverna får läsa i läroböckerna. Det har jag gett exempel på — ganska horribla sådana dessutom. När det gäller könsrollsfrågan hänvisar Thorsten Larsson till s. 3 i betänkandet. Jag har förstås läst det avsnittet och det citat ur läroplanen som där görs stämmer inte med vad eleverna får läsa, bl.a. i den läsebok jag citerade ur. Därför behöver man uppmärksamma denna fråga och göra någonting åt den. Det krav vi rest är således inte alls tillgodosett. Det är på tiden att det tillgodoses — det kan jag hålla med om — men det är långt dit.

Herr talman! I bil. 12 till budgetpropositionen, utbildningsdepartementet, har den borgerliga regeringen tagit upp en helt ny anslagspost under avsnittet Högre utbildning och forskning. Under rubriken Vissa resurser för forskning har man föreslagit 7,5 milj.kr. som skall stå till regeringens förfogande. Detta är någonting mycket märkligt. Det har aldrig tidigare hänt, och det är särskilt anmärkningsvärt när det gäller forskningsråden, som främst har att stödja grundforskningen, att en regering begärt medel som den efter eget gottfinnande har att dela ut till forskningsprojekt, t.ex. Nr 84 - som man skriver i budgetpropositionen — för att främja forskning bl.a. rörande cancersjukdomar. Det har varit en helig princip att en regering inte skall styra forskningen på projektnivå. Det är något som verkligen strider mot det man brukar kalla forskningens frihet. Vad en regering Forskningsrådsskall göra när det gäller forskning är att föreslå ekonomiska medel till nämnden, m.m. olika forskningsområden och forskningsorgan och att göra prioriteringar mellan dessa, föreslå inrättandet av professurer samt föreslå organisatoriska principer o. d., men att lägga sig i vilka projekt forskningspengar skall användas till, det kan inte en regering få göra. Den har varken inblick i eller vetenskaplig kompetens för att kunna göra de rätta avvägningarna mellan olika forskningsprojekt. I motionen 1976/77:762 har den socialdemokratiska utbildningsutskottsgruppen starkt reagerat mot detta anslag till regeringens förfogande och påpekat att det står i strid med riksdagens beslut förra året angående forskningsrådsorganisationen. Det har också de borgerliga ledamöterna i utskottet ansett. Därför föreslår ett enigt utbildningsutskott att riksdagen ger regeringen till känna att beloppet, 7,5 milj.kr., snarast möjligt måtte fördelas mellan de tre forskningsråden. I den nya forskningsrådsorganisationen är forskningsrådsnämnden ett mycket betydelsefullt organ. Den skall ta initiativ till och stödja forskningen främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden skall särskilt beakta behovet av tvär-mångvetenskapliga projekt och tillsammans med andra forskningsorgan stödja projekt som är av stort allmänt intresse. Nämnden skall också verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids.

Regeringen har föreslagit 12 078 000 kr., men då ligger i denna summa 1 203 000 kr. för det svenska medlemskapet i Internationella institutet för tillämpad systemanalys. Man har således skurit ned med nära 5 milj.kr., dvs. med nära en tredjedel av organisationskommitténs äskanden. Från socialdemokratiskt håll anser vi att detta är en alltför kraftig prutning och vill inte vara med om att den nya forskningsrådsorganisationen skall få en så dålig start. Socialdemokraterna föreslår därför i reservationen vid punkten 1 att ytterligare 2,5 milj.kr. anslås till forskningsrådsnämnden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Forskning och utveckling har fått allt större betydelse för de samhälleliga förhållandena och deras förändring. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan många år tillbaka krävt en debatt om forskningens ställning i samhället, och vi har också krävt nya principer för dess styrning. Vi har kort sagt krävt någonting som inte finns, nämligen en forskningspolitik. Jag kan inte underlåta, herr talman, att från konstitutionell synpunkt rikta en anmärkning mot det sätt på vilket frågan om forskningspolitiken behandlats av utbildningsutskottet. Det är ett riksdagsutskotts uppgift att sakbehandla motioner. Att avvisa motioner utan motivering eller att undvika sakbehandling med hänvisning till icke relevanta administrativa förhållanden tillhör icke de för ett utskott förutsedda arbetsformerna. Om detta blir praxis, kan en utskottsmajoritet i princip förhindra att riksdagen får insyn i politiska frågor som konstitutionellt tillhör dess ansvarsområde. Utskottsbehandling förvandlas då från en konstitutionell arbetsprocedur till ett system för taktisk manövrering, varigenom man kan undvika besvärliga problems offentlighet. Detta är just vad utbildningsutskottet under många år har ägnat sig åt när det gäller forskningspolitiken. Sedan 1971 har utskottet avvisat vpk-motioner i frågan med hänvisning till att forskningsrådsutredningen arbetade. Men forskningsrådsutredningen sysslade inte med forskningspolitik. Hänvisningen var alltså felaktig och irrelevant. Forskningsrådsutredningen sysslade med forskningsrådens organisation, något som inte alls berördes i vpk-motionerna. Allt detta visste utskottet, när det förut vägrade att sakbehandla motionerna. Nu i år påstår man, sedan det första utredningsbetänkandet alltså inte innehållit några forskningspolitiska frågor, att det fortsatta arbetet för utredningen skall innefatta frågor av betydelse för forskningspolitiken. Och så vägrar man återigen att sakbehandla vpk:s motion. Detta är ju en manöver. Utskottet måste ändå veta att tre av yrkandena i vpk-motionen över huvud inte faller under de frågor som forskningsrådsutredningen kommer att behandla. Ändå vägrar alltså utskottet att sakbehandla dessa krav. Förutom att det är en likgiltighet för själva frågeställningen som är häpnadsväckande menar jag att det är en betänklig konstitutionell praxis. Jag efterlyser besked om vilken bestämmelse man stöder sig på när man vägrar sakbehandla yrkanden med hänvisning till något som inte har med yrkandena att göra. Vpk tar upp fyra kärnproblem i forskningspolitiken. För det första vems intressen och behov som skall styra forskningens inriktning i stort. För det andra den offentliga insynen i forskningen — särskilt den parlamentariska kontrollen. För det tredje det problematiska förhållandet mellan privat och offentligt i den statliga forskningen. För det fjärde militärforskningens ledande roll i resursfördelning och inriktning. Herr talman! Forskningen är inte något politiskt neutralt. Storbolag Nr 84 som SAAB och Bofors har naturligtvis mest intresse av militärforskning, Torsdagen den men arbetarna och fackföreningsrörelsen har mer behov av miljöforsk 10 mars 1977 ning, skyddsteknik och social forskning. Bolagsdirektören har intresse av ett slags produkter. Arbetarhustrun i förstadsområdet har intresse av = Forskningsrådsett helt annat. Synnergren och Carl Persson vill forska i hur man kon = nämnden, m.m. trollerar folk, men människor ute i bostadsområdena har kanske mer intresse av forskning för att söka lösa sociala problem. För att folkflertalet i det här landet skall få insikt i hur det forskas krävs offentlighet och överskådlighet. Det krävs att forskningspolitiken ställs under debatt i riksdagen. Det krävs att det finns ett nationellt ansvarigt organ förankrat hos folkflertalet, dess fackorganisationer och andra rörelser. F.n. saknas varje sådan offentlig och översiktlig forskningspolitik. Forskningen bedrivs sektorsvis. Sektorerna saknar inre sammanhang. Man vet inte ens med säkerhet hur mycket pengar som går hit eller dit. Administrationen är uppspaltad på en rad olika organ och departement, som inte redovisar till varandra. Kompetensfördelningen mellan de olika organen är förvirrande och oklar. Så är t.ex. forskningsrådens nyligen reformerade organisation ett fullständigt underverk av byråkratism och oöverskådlighet. Rösträtt t.ex. har man bara om man har en tjänst av viss dignitet. Om en professor inte omförordnar en forskare, mister vederbörande rösträtten. Flertalet arbetande forskare är utestängda från rösträtt. De nya forskningsråden skall utses av 106 elektorer, valda av 42 olika valkorporationer. Uppdelningen i valkorporationer och den dubbelt indirekta urvalsprocessen gör att valkorporationerna saknar kontroll över det slutliga urvalet av representanter. Dessutom omöjliggörs i praktiken varje försök från forskare vid olika universitet att uppsätta gemensamma kandidater och arbeta för deras val på ett normalt sätt. För varje person med minsta administrativa erfarenhet ter sig denna labyrint som rena farsen. Den omöjliggör varje antydan till sammanhang och överblick. Jag måste som f. d. statstjänsteman säga att det är närmast otroligt att en nyskapad organisation på det administrativa planet inom statssektorn kan få se ut på det sättet. Vänsterpartiet kommunisterna kräver att en parlamentarisk kommitté med majoritet av lönarbetarrepresentanter får vara högsta ansvariga instans för forskningens samordning. Kommittén bör redovisa till riksdagen. Riksdagen bör debattera forskningspolitiken som en särskild fråga varje år. Detta krav sakbehandlas inte av utskottet. Man hänvisar till forskningsrådsnämnden, ett nybildat organ. Men det är inget svar. Forskningsrådsnämnden har inte de uppgifter som skulle åvila ett nationellt ansvarigt forskningspolitiskt organ. Forskningsrådsnämndens kompetens är oklar. Dels sägs den skola vara samarbetsorgan för forskningsråden, dels skall den vara sidoordnad dessa, dels skall den också ha kontakter 59 med den s.k. sektoriella forskningen. Detta är ju fullständigt kaotiska administrativa riktlinjer. Det enda som sägs klart i utredningen är att forskningsrådsnämnden inte skall vara överordnad forskningsråden. Därmed är den heller inget ledande organ, varken till råden eller till de utanför råden stående forskningssektorerna. Vi hävdar att det måste finnas en instans som har befogenhet att dra upp riktlinjer och utarbeta översiktliga förslag och göra detta med självständighet i förhållande till fackoch sektorsorgan. Annars blir det ingen forskningspolitik. Vpk har krävt att riksdagen skall få tillfälle att diskutera forskningspolitiken i stort. Det skulle kräva ett underlag i form av en samlad redovisning av den statliga forskningens olika kostnader. Forskningsrådsutredningen har sammanställt en sådan. Den fanns också med i 1975 års statsbudget. Denna redovisning har varit utsatt för granskning i olika sammanhang, och det visar sig att den är uppenbart slarvigt hopkommen. Ett par exempel. Utrikesdepartementets forskningsbudget är ca 30 26 för högt beräknad, och ingen kan ge besked om varför. Socialdepartementet räknar 80 26 av statens överföringar till de kommunala undervisningssjukhusen som forskningsanslag. Det tyder i sin orimlighet på ett felslag med betydande belopp. Statistiken verkar i alltför hög grad vara hopkok och ingen verklig redovisning. Den ger intryck av en rätt kuslig förvirring i statliga redovisningsmetoder och principer. Ett sådant tillstånd av anarki och administrativ förvirring kan aldrig bilda grund för en samlad forskningspolitik. En upprensning bör ske i denna oerhörda byråkrati och denna för varje samlad syn på forskningspolitiken katastrofala sektorisering och uppdelning. Att utbildningsutskottet tydligen inte ens har insett detta problem visar att utskottet saknar intresse för att sätta sig in i forskningens arbetsvillkor. Det visar också att utskottet är ointresserat av maktproblemen — dvs. ointresserat av att bryta de kommersiella intressenas och de små professorsklickarnas makt. Med tanke på att den fackliga rörelsen här i Sverige har visat ett stigande intresse just för dessa maktproblem är det faktiskt beklämmande att se med vilken aningslöshet de socialdemokratiska utskottsledamöterna har accepterat den borgerliga majoritetens resonemang på denna punkt. Siffrorna för forskningsanslagen — sådana de nu är — ger likväl en viss belysning av ett centralt problem: forskningspengarnas fördelning. De visar med skrämmande tydlighet riktigheten av den kritik som vpk under många år har framfört mot forskningens inriktning här i landet. Det som främst faller i ögonen är den rent militära forskningens ledande roll; därnäst den kommersiella civila forskningens starka ställning. Av 1600 milj.kr. som kanaliseras via departementen går 600 miljoner till militärforskning. I praktiken är militärforskningens ställning ännu starkare, eftersom en del civila projekt har militärpolitiska bakgrundsmotiv. Militärforskningen får 36 gånger så mycket pengar som samhällsvetenskapliga forskningsrådet, och den får 16 gånger så mycket pengar som trafikforskningen. De stora sociala problemen i samhället och behovet av nya trafikstrukturer, nya trafiklösningar, får tillsammans mindre än tiondelen så mycket forskningspengar som de militära rustningarna. Kan man, herr talman, tydligare visa vem som styr forskningspolitik och forskningspengar i vårt land? Kan man klarare visa hur forskningen ligger utanför folkmajoritetens, utanför de fackliga organisationernas, utanför folkrörelsernas kontroll? Jag vill fråga utskottet, kanske särskilt dess socialdemokratiska ledamöter: Tycker ni att detta är riktigt? Tycker ni det stämmer med den forskningspolitik som arbetarrörelsen borde sträva efter? Slutligen berör vpk-motionen frågan om sammanblandning mellan privat och offentligt intresse i forskningen. Om jag, som jag ju råkar vara, är anställd som länsplanerare vid en länsstyrelse, anses det självklart att jag inte kan förena denna anställning med privat uppdragsverksamhet för ett affärsföretags räkning. Min opartiskhet och förtroendet för mig som offentlig tjänsteman skulle då genast sättas i fråga. Och det är riktigt. Så måste det vara. Men i universitetssammanhang tycks inte normala regler för offentliga tjänstemäns beteende eller över huvud taget vanlig anständighet gälla. Där kan statliga pengar gå till objekt som är helt inspirerade och styrda av kommersiella koncerner. Där kan hela institutioner knytas upp till enstaka storföretag. Där kan forskningens ledande och ansvariga tjänstemän samtidigt vara avlönade rådgivare åt storbankernas forskningsorgan. Det är för varje människa självklart att en sådan sammanblandning måste påverka forskningens inriktning, måste påverka de ledande forskarnas arbete, deras effektivitet och deras moral. Det är inte förenligt med förvaltningslagens anda att det skall vara så, och det är icke sunt för det offentliga förtroendet. Makten över forskningen blir av allt större betydelse. Frågan gäller om riksdagen skall ha något grepp om forskningspolitiken eller inte. Skall kommersiella företag ha mer att säga till om i forskningssammanhang än fackföreningsrörelsen? Skall forskning om nya förstörelsemedel gå före forskning om daghemsbarns utveckling eller ungdomars sociala problem? Detta är vad saken gäller. Det är en kuslig omedvetenhet som utskottet lägger i dagen, när det vägrar diskutera dessa problem i betänkanden och i debatter. I vårt parti är vi inte i stånd till en sådan likgiltighet och cynism inför ett centralt samhällsproblem. Jag yrkar bifall till motionen 967. Till sist finns en vpk-motion nr 939. I den yrkas på 5 milj.kr. för att bygga upp ett arbetsmiljöregister. Bakgrunden är i korthet följande. Svensk datapolitik och datautveckling har styrts av kommersiella intressen. Datasystemen har därför i huvudsak blivit ett instrument för företagsledningars och byråkratiers kontroll över produktionsprocesser och över människor. Vpk har alltid krävt att datasystem och datainformation skall tjäna behovet av folklig kontroll över byråkratierna och över kapitalet. Ett litet steg i en sådan utveckling vore uppläggandet av ett databaserat arbetsmiljöregister. Där skulle t.ex. arbetsplatser och för dem viktiga miljödata registreras. Där skulle varje medicinskt fall införas. På det sättet skulle det skapas en översikt över yrkesskadorna och yrkessjukdomarna och deras sammanhang med arbetsmiljöns speciella karaktär. Detta borde, tycker vi, vara en förstarangsuppgift i kampen för de arbetande människornas hälsa, speciellt i kampen mot de många smygande yrkessjukdomar som alltmera breder ut sig. Också här inträffar det märkliga. Utskottet avstyrker utan motivering kravet. Motionen sakbehandlas inte. Det förs ingen argumentation. Det ges ingen hänvisning. Det ges ingen synpunkt på hur man skall få grepp om information beträffande arbetsmiljöproblematiken. Jag vill fråga utskottets talesman: Är det en systematisk attityd när utskottet gång på gång vägrar sakbehandla vänsterpartiet kommunisternas motioner? I samma betänkande behandlas en motion om cystisk fibros. Den avstyrks, men efter en relativt utförlig sakbehandling. Det förekommer också en motion om termoluminiscenslaboratorium. Den avstyrks efter en visserligen kortfattad men dock på sakfrågan inriktad motivering, detta trots att det är en motion i ett mycket begränsat specialämne. Är det meningen att vi skall klassificera ledamöterna i riksdagen, så att vpk-ledamöter skall betraktas som en lägre form av ledamöter, som man inte behöver bry sig om? Är det meningen att initiativ från vpkledamöter skall utelämnas från den normala beredning som riksdagsutskotten enligt gällande ordning skall göra? Jag har här ett betänkande från ett annat utskott, lagutskottet, över en vpk-motion. Utskottet avstyrker motionen, men efter en mycket seriös och grundlig sakbehandling och diskussion — någonting för utbildningsutskottet att ta efter. I det föreliggande betänkandet från utbildningsutskottet är faktiskt vad som sker att man gång på gång så att säga viftar åsido vpk-motioner utan någon sakbehandling, och det görs mycket tydligt och mycket demonstrativt. Jag anser detta oförenligt med rikets författning, och jag betraktar det som ett uttryck för en medveten arrogans. Jag yrkar bifall till motionen 939 och vill samtidigt notera att vpkgruppen kommer att rösta för den socialdemokratiska reservationen vid betänkandet.

Herr talman! Jag skall omedelbart replikera herr Svensson i Malmö på en punkt. Han frågar om det är en systematisk attityd som vi har i utbildningsutskottet att inte sakbehandla kommunisternas motioner. Givetvis har vi icke en sådan attityd. Vi behandlar dem lika sakligt som andra partiers motioner. Herr Svensson kan ju läsa litet på s. 5 i utskottsbetänkandet. Det är en hel sida som vi ägnar kommunistmotionen. Om det sedan är sakbehandling eller inte får väl herr Svensson ha sin åsikt om. I övrigt skulle jag vilja börja med medelsanvisningen till forskningsrådsnämnden för nästa budgetår. En socialdemokratisk motion, för vilken herr Sundgren talat, har alltså yrkat på ytterligare medel till forskningsrådsorganisationen.

Samtidigt menar man dock att ekonomiskt utrymme för en sådan anslagshöjning, även om den är måttlig — mycket måttlig t.o.m. — f. n. icke finns. Frågan måste ställas på framtiden. Personligen vill jag säga att jag hoppas att väntetiden skall bli kort.

Med det får väl oppositionen låta sig nöja för den här gången. Att forskningens frihet på något sätt skulle vara i fara genom regeringens handlande i den här frågan, det är väl ändå att ta i, herr Sundgren! Jag kan inte se att forskningens frihet på något sätt här skulle naggas i kanten. Men jag har det oaktat den uppfattningen att det är lämpligare att förfara på annat sätt än man här har gjort i budgetpropositionen.

Jag vill inte på något sätt förneka — det vill ingen annan i utskottet heller — att sådana register kan vara behövliga och till nytta, men utskottet kan det oaktat av resursskäl icke tillstyrka beloppet i dag.

Ytterligare är det nu så, som herr Svensson väl vet och f. ö. kan läsa sig till i utskottsbetänkandet, att utredningsarbetet inom forskningsråds utredningen fortsätter och i rask takt närmar sig sitt slut. Den senare delen av forskningsrådsutredningen har ju dessutom fått flera nya direktiv på förslag från riksdagen. I det arbetet, som jag är ganska välbekant med, behandlas en rad frågor som är av betydelse för inriktningen av den svenska forskningspolitiken. Där beaktas också önskemålen från löntagarorganisationerna att få del av och inflytande på det i landet pågående och framtida forskningsoch utvecklingsarbetet. När herr Svensson står här och säger att utredningen icke sysselsätter sig med forskningspolitik tar han alldeles miste.

För uppfattningen att detta ställningstagande skulle vara konstitutionellt oriktigt får herr Svensson söka stöd där han kan få det. Hos utskottet kan han, som jag ser det, icke få sådant stöd.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

Herr talman! Jag hade naturligtvis inte väntat mig något erkännande från herr Nordstrandh om att man på det här sättet sidobehandlar vissa motioner. Men om det nu inte har skett medvetet skulle det alltså ha skett av slarv eller slump. Jag tycker i och för sig att det är föga bättre. Jag har följt den här frågan sedan 1971 och mycket starkt känt den attityd som har strömmat mot mig från utskottets talesmän när jag fört vårt partis talan i den. Jag vet alltså vad jag säger på den punkten. Herr Nordstrandh skall ändå, när han nu åberopar utskottets hänvisning till forskningsrådsutredningens fortsatta arbete, vara medveten om att han inte med en sådan hänvisning kan föra undan vpk-motionen när det gäller t.ex. yrkandena a), b) och c) under p. 1. De yrkandena rör militärforskningens ledande roll, uppdragsforskningen och sammanblandningen mellan privat och offentligt samt de kommersiella intressenas insteg i den statliga forskningen. Utredningen sysslar mig veterligt inte — och kommer inte att syssla med — de frågorna. Den sysslar i huvudsak med organisatoriska och administrativa frågor; de är naturligtvis av viss relevans för forskningspolitiken i framtiden, och ingen har förnekat att de har en sådan betydelse - men det räcker inte som motivering för att avfärda de avgörande problemen om resursfördelningen i stort.

Jag har inte kunnat finna att de här frågeställningarna tas upp i utredningsdirektiven eller i det som jag känner till av forskningsrådsutredningens arbete, herr Nordstrandh. Rätta mig på den punkten om jag har fel. Om jag har rätt kan inte forskningsrådsutredningens fortsatta arbete vara ett motiv för att a) vägra sakbehandla motionsyrkandena i utskottsbetänkandet och b) inte vilja ta en diskussion om dem här i kammaren? Det är väl ändå uppenbart! Jag hänvisar återigen till det i dag aktuella betänkandet från lagutskottet över en vpk-motion om en hyresfråga, där man på ett helt annat sätt fördjupar sig i ett sakresonemang och sedan yrkar avslag på motionen med de motiveringar man drar ur detta sakresonemang.

Herr talman! Herr Nordstrandh beklagade att det inte finns ekonomiskt utrymme för att öka insatserna på forskningsområdet. Jag vill bara konstatera att vi i dag upplever en sällsam situation på forskningsområdet — nämligen att resurserna till forskningen minskar, att fonderna mer och mer töms och att man inte får tillräcklig kompensation för kostnadsökningarna. Herr Nordstrandh anser inte att forskningens frihet skulle vara i fara på grund av anslaget om 7,5 milj.kr. Det anser inte jag heller efter behandlingen i utskottet, eftersom utskottet är enigt om att regeringen inte bör få egna pengar, som den direkt skall kunna styra till enskilda forskningsprojekt. Ett av argumenten för anslaget om 7,5 miljoner var, som det står i budgetpropositionen, att man skulle kunna använda pengarna för planering och kontaktverksamhet för att få till stånd större enskilda forskningsprojekt, t.ex. forskning rörande cancersjukdomar. Men det är en sak för råden att fatta beslut om själva projekten. Jörn Svensson klagar på att vi i utskottsbetänkandet inte sakbehandlar vpk:s motion. Nu är det väldigt svårt att diskutera de här frågorna i sak med Jörn Svensson. När han behandlade forskningsrådsnämnden lämnade han en i allra högsta grad osaklig redogörelse för den. En av de saker Jörn Svensson anmärkte på var att vi inte diskuterar maktrelationerna, dvs. löntagarnas och allmänhetens inflytande på forskningen. Men just i forskningsrådsnämnden har de fackliga organisationerna och allmänintresset majoritet. Det är också en uppgift för den att i första hand svara för den forskning som är viktig från samhällets synpunkt. Vidare är det klart uttryckt att löntagarna skall vara med i det beredningsoch prioriteringsarbete som bedrivs under forskningsråden. Praktiskt taget alla de frågor som Jörn Svensson i övrigt tar upp behandlas,nu — det har herr Nordstrandh också nämnt — i den andra etappen av forskningsrådsutredningen. Vi vill skapa förutsättningar för riksdagen att på ett övergripande sätt diskutera forskningsfrågorna, både vad som satsas på militärforskning och vad som satsas på annan forskning. Vi diskuterar och kommer med förslag om hur vi skall kunna få en realbehandling i utskott och riksdag om övergripande forskningsfrågor. Vi har också till uppgift att ytterligare undersöka hur löntagarorganisationerna skall få ökade möjligheter att själva ta initiativ till forskning, så att man på ett helt annat sätt än nu kan balansera det alltför stora kommersiella inflytandet över forskningen — på den punkten håller jag med Jörn Svensson. När det här materialet framläggs får vi möjligheter till en ökad sakdebatt. Men eftersom utredningen pågår och beräknas vara klar om några månader måste vi i utskottet för dagen nöja oss med de skrivningar vi gjort.
Herr talman! Herr Sundgren sade att anslagen till forskningen var litet magra och att det såg ut som om de höll på att kontinuerligt minskas, om jag förstod honom rätt. Jag hyser också en viss oro för det. Därför vill jag gärna uttala — för mig och många andra — att vi skall medverka till att anslagen till forskningen snarare kontinuerligt kommer att öka än kontinuerligt minska. —- Det vill jag klart ha sagt, vid sidan om. När det gäller Jörn Svensson får jag instämma i vad herr Sundgren redan sagt — vi arbetar ju båda i den utredning som här diskuteras. De flesta av de problem som herr Svensson har tagit upp behandlas av utredningen, inte minst riksdagens befattning med forskningsvolitiken, inflytandet på den och informationen om den. Utredningen behandlar alltså helt enkelt folkrepresentationens möjligheter att om inte styra så i alla fall initiera och ge stöd åt olika forskningsgrenar. Men vi behöver, herr Svensson, litet ytterligare underlag för diskussion och beslut innan den väldiga debatten kommer i gång. I en sådan diskussion må väl det förslag herr Svensson i dag gjort sig till talesman för vara ett stort element. Förmodligen kommer många att motsäga honom, och det önskar väl herr Svensson.

Herr talman! Ett par anmärkningar av korrigerande natur till vad som har sagts av herr Sundgren och herr Nordstrandh. Herr Sundgren hänvisar till att den nya forskningsrådsnämnden har majoritet av löntagarintressen och allmänintressen. Vi hade föredragit att den haft en majoritet av löntagarintressen. Bakom det där med allmänintressen kan dölja sig litet av varje som inte alls är förenligt med löntagarintressena. Men det är kanske i viss mån en detalj. Svagheten i herr Sundgrens resonemang, att han försöker upphöja forskningsrådsnämnden till ett övergripande forskningspolitiskt organ, är just detta att det enligt vad jag kunnat läsa mig till i er utredning inte alls är meningen att forskningsrådsnämnden skall bli det. Den är efter vad jag kan förstå något av ett administrativt missfoster med avseende på sin oklara kompetens och sin oklara ställning. Den skall varken vara överordnad eller underordnad, den skall inte ha någon övergripande auktoritet över de utanför forskningsråden stående forskningssektorerna och organen, den skall inte ens i förhållande till forskningsråden ha någon högre kompetens. Det är en mycket märklig och oklar form och organisation som man föreslår. Över huvud taget är det säreget att man i administrativa sammanhang föreslår något sådant. Det verkar på mig som den totala förvirringen. När man bygger upp en administration måste man från början vara noga med — och det är man som regel — att kompetensgränserna blir klara, att bestämmelserna om överoch underordning m.m. blir tydliga. Här är det så att säga allt och ingenting — allt tycks sväva i luften. Herr Nordstrandh erkänner också att forskningsrådsnämnden inte skall vara forskningspolitiskt ledande; den skail vara samordnande och initierande, men den skall alltså inte ha det grepp som möjliggör att den för väsentliga prioriteringsresonemang och också har politisk makt att sätta bakom sina ord gentemot de andra forskningssektorerna. Det är ett sådant organ, som sedan kan ha en direktkanal till riksdagen och på vars underlag vi här kan debattera forskningspolitiken i stort, som vi har efterlyst, inte ett organ med en helt oklar och diffus kompetensfördelning. Som statstjänsteman och administratör skulle jag personligen inte vilja arbeta i den organisationen. Jag kan tänka mig att det administrativt, beslutsmässigt och kontorsmässigt måste bli en helt förvirrad form av arbete som kommer att bedrivas med den oklara organisation som läggs upp här. Nu är det emellertid inte bara fråga om ett organisatoriskt problem utan också om ett politiskt.

Herr talman! I dag har utbildningsutskottet inte rätt att diskutera försvarsforskningen.

Herr talman! Jag vill slutligen säga till herr Svensson i Malmö — för att illustrera att forskningsrådsnämnden troligen kommer att bli mycket bättre än vad herr Svensson tror — att ett arbetsmiljöregister just är en sådan sak som denna nämnd kan initiera. Jag har tidigare sagt att ett sådant register verkligen är en sak som det tål att tänka på. Och var så säker: den frågan kommer att lösas!
Herr talman! Jag kan på de grunder jag tidigare anfört inte dela optimismen rörande forskningsrådsnämnden. Detta understryks också av det förhållandet att dess inrättande förmodligen kommer att leda till att ett tidigare, delvis likartat organ, nämligen forskningsberedningen, kommer att försvinna. Ett organ med oklar kompetens kommer att ersätta ett annat organ med oklar kompetens. På vad sätt det skall kunna bidra till forskningspolitiken måste jag som gammal statstjänsteman säga att jag har svårt att inse.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 11 tillstyrkes budgetpropositionens förslag rörande anslag till hovoch slottsstaterna. I motionen 1976/77:46, som nyligen behandlats i riksdagen, har vänsterpartiet kommunisterna ställt krav på övergång till republik. Vi är motståndare till monarkin. I enlighet med denna ståndpunkt vill jag på vpk-gruppens vägnar deklarera att vi icke deltar i beslutet att anslå medel till hovet.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet i fråga om detta enhälliga betänkande från justitieutskottet för att stimulera till någon debatt utan snarare för att göra några kompletterande uttalanden. Det är ju en både svår och viktig lagstiftning som vi har behandlat, och den kan innebära besvärliga gränsdragningsproblem. Därför tror jag att motiven till utskottets ställningstaganden kommer att bli speciellt viktiga. Det har ju under senare år varit en påtaglig strävan att försöka anpassa de offentliga anställningsförhållandena till förhållandena på den privata arbetsmarknaden. Vi kan möjligen ha olika uppfattningar om hur långt man bör gå på den vägen, men propositionen om samordnat mutoch bestickningsansvar innebär ytterligare ett steg på vägen till en ökad enhetlighet mellan den privata och den offentliga verksamheten. Utskottet tillstyrker i princip förslaget. Som motiv anför vi att det är naturligt att eftersom samhället i allt högre grad kommit att inrikta sin verksamhet på andra uppgifter än traditionellt myndighetsutövande, är det inte rimligt att det är valet av verksamhetsform som skall vara avgörande för de anställdas rättsliga ställning. Denna lagstiftning är inte föranledd av att det skulle råda missförhållanden på den privata sektorn. Den är väl snarare ett uttryck för det intresse som man har att förhindra korruption både på den offentliga och på den privata sidan. Därför har man ansett att denna lagstiftning bör utvidgas till den enskilda sektorn. Det är givet att allmänheten har ett berättigat intresse av att alla uppdragstagare utför sina arbetsuppgifter utan ovidkommande hänsyn och av att det får förbli en fri och sund konkurrens inom näringslivet. Som jag sade inledningsvis kommer denna gemensamma lagstiftning möjligen att leda till svårigheter vid tillämpningen, eftersom den ju skall reglera beteenden av vitt skilda slag, från jämförelsevis obetydliga förseelser till brott av mycket allvarlig beskaffenhet. Vi har från utskottets sida understrukit att det finns anledning att verkligen betona den särställning som tillkommer myndighetsutövning. När det gäller hittillsvarande rättspraxis får den naturligtvis sin främsta betydelse på de områden inom den enskilda sektorn som är likartade med områden inom den offentliga sektorn som inte är av myndighetsutövande natur. Jag vill också framhålla att man för straffbarhet inte kräver uppsåt. Det räcker att den otillbörliga belöningen avser den bestucknes tjänsteutövning. Man skall inte kräva att den påverkat eller ens varit avsedd att påverka tjänsteutövningen. Vi har inom utskottet särskilt uppmärksammat uttrycket otillbörlig och tolkningen av detta. Vi hade kanske tyckt att det egentligen skulle ha varit önskvärt med en legaldefinition, så att man kunde få en tydligare utgångspunkt för tillämpningen vid domstolarna. Men vi har stannat vid att en sådan legaldefinition inte är möjlig att ge. Vi har varit tvungna att understryka att man får försöka anpassa tillämpningen med utgångs punkt i de skiftande omständigheter under vilka frågan om ett mutansvar kan aktualiseras. I det sammanhanget vill jag återigen understryka att det är ett alldeles speciellt skyddsintresse förenat med myndighetsutövande verksamhet och att personer som utövar en sådan verksamhet därför naturligen måste inta en särställning. Detta innebär att otillbörlighetsbegreppet måste få en vidare innebörd när verksamheten infattar myndighetsutövning än när så inte är fallet. Ö Vi anser liksom departementschefen att man inte genom angivande av bestämda värdegränser eller andra yttre faktiska omständigheter kan bestämma innehållet i otillbörlighetsbegreppet. Men vi har i viss mån tagit avstånd från departementschefens uttalande att man bör kunna få vägledning av riksskatteverkets anvisningar såvitt gäller föreskriften om avdragsgilla representationskostnader vid bedömningen av om muta har förelegat eller inte. Vi i utskottet anser att de anvisningarna tjänar helt andra syften än den straffrättsliga regleringen, och därför kan de inte användas för att dra gränsen mellan straffbara och straffria beteenden —- även om man givetvis kan tycka att de anvisningarna kan ge en fingervisning om vad som kan anses vara normalt inom vederbörande område. En särskild svårighet är att förhållandena även inom den enskilda sektorn kan variera från ett område till ett annat. Inom vissa branscher är det naturligt med gåvor av reklamoch representationskaraktär, och det bör kunna accepteras. I andra branscher däremot har man inte den kutymen. Ett annat problem finns i våra kontakter med utländska företag, därför att man i andra länder har en helt annan syn på dessa frågor än vad vi har här i landet. Detta bör domstolarna givetvis ta hänsyn till, även om vi från utskottets sida vill understryka att enbart det förhållandet att en förmån omfattas av allmän sedvänja och så att säga är accepterad kutym inte gör förmånen tillbörlig. Vi har i utskottet haft ganska ingående diskussioner om utformningen av straffskalan, och vi menar att även beteckningen grova brott bör kunna vara tillämplig på den enskilda sektorn. Inte så att vi tror att det i praktiken kommer att bli vanligt, men det kan inte uteslutas att det också inom den enskilda sektorn kan finnas behov av en sådan straffskala som skall beivra de mest allvarliga företeelserna. Och med den motiveringen har vi anslutit oss till förslaget om utformning av straffbestämmelserna. I utskottet har vi också haft överläggningar med representanter för institutet mot mutor samt vissa företrädare för det enskilda näringslivet. Då har vi fått klart för oss att man förbereder utgivningen av s.k. mutkatekeser för vissa branscher. Vi har i det sammanhanget tillåtit oss understryka hur viktigt det är att regeringen har hand om informationen rörande detta svåra lagstiftningsärende. Det får inte bli så att olika branschorganisationer själva tolkar en lagstiftning och ger sina rekommendationer till medlemmarna. Dessa rekommendationer kan i så fall — helt felaktigt givetvis — komma att uppfattas som bindande. Det måste åvila statsmakterna att ge grunden för en sådan information. Men sedan kan naturligtvis olika branschorganisationer bidra till att informera sina medlemmar om lagstiftningens anda. Men, som sagt, man bör klargöra att sådana informationer inte utgör bindande besked om var gränsen går mellan godtagbara och otillbörliga förmåner. Eftersom det är viktigt att man får tid till en sådan information har utskottet i enighet föreslagit att ikraftträdandet skall sättas så sent som den 1 januari 1978. Vi tror det är bra att man får tid på sig för att planera för lagens ikraftträdande. Slutligen vill jag peka på att utskottet lanserar tanken att man kan behöva ha särskilda befattningshavare för att handlägga mål enligt den nya lagstiftningen om mutoch bestickningsansvaret. Det kan vara motiverat, eftersom detta är en ganska svår materia.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

Herr talman! Det justitieutskottets betänkande som kammaren nu behandlar innehåller vid punkten 3 två yrkanden från en moderatmotion. Det gäller dels en utredning om vad brottsligheten kostar samhället och den enskilde, dels en begäran om en sammanställning och redovisning av 1956 års klientelundersöknings forskningsresultat. Dessa frågor har tidigare behandlats av kammaren. När det gäller det första yrkandet, utredning om kostnaderna av brottsligheten, slår utskottet nu fast att det är angeläget att få kännedom om vad den samlade brottsligheten kostar samhället och att det också pågår arbete inom samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet och hos rikspolisstyrelsen. Utskottet säger att det bör ske en uppföljning i lämpligt sammanhang genom brottsförebyggande rådet, som bör undersöka förutsättningarna för en total kostnadsberäkning. Detta är i linje med vad motionärerna har hävdat, och det finns därför ingen anledning att nu ställa något yrkande i det avseendet. När det gäller den andra frågan, den om 1956 års klientelundersökning, är väl alla överens om att alla rimliga insatser måste göras i kampen mot brottsligheten. Vi kan ju konstatera att de åtgärder som på olika sätt vidtas inte är tillräckliga, bl.a. beroende på att vi inte har tillräcklig kännedom om brottslighetens orsaker. Det gäller speciellt ungdomsbrottsligheten. Nu finns det ett värdefullt material i 1956 års klientelundersökning, som har redovisats i fem olika betänkanden mellan åren 1971 och 1974. Jag vill, herr talman, förmena att det här materialet innehåller många värdefulla och från olika synpunkter unika forskningsresultat, som konkret bör kunna användas i samhällets brottsbekämpande verksamhet. Men för att detta skall kunna ske behövs det en bearbetning och en sammanställning, och det måste ske innan materialet blir för gammalt. Det här är en utomordentligt viktig fråga, och därför har fru Kristensson och jag i reservationen framhållit att regeringen bör ges till känna att en sammanställning och redovisning är önskvärd. Jag ber mot denna bakgrund, herr talman, att få yrka bifall till re 75 servationen.